Herr talman! Som Bo Lundgren redan har erinrat om behandlades frågan om fastighetsbeskattning för 1990 av riksdagen i våras. Riksdagen beslutade då att i skrivelse till regeringen ge till känna att man förväntade sig att regeringsförslag, avseende fastighetsbeskattning för nästa år, skulle föreläggas riksdagen denna höst. En minoritet röstade för att riksdagen redan då skulle besluta om att gällande taxeringsvärde skulle läggas till grund för 1990 års fastighetsbeskattning. När det nu blivit klart att något förslag från regeringen inte kommer att föreläggas riksdagen under hösten - eller i vart fall är oklart om så kommer att ske - har enligt folkpartigruppen sådan händelse inträffat som bör ge rätt att ånyo väcka frågan motionsvägen. Det finns således enligt vår mening sakliga skäl att låta remittera yrkande 1 i den aktuella motionen för ny beredning. Däremot kan man ställa sig tveksam till om motsvarande skäl föreligger för remiss av övriga yrkanden i motionen. Vi finner emellertid inte denna tveksamhet vara skäl för att vi skulle motsätta oss remiss av motionen i dess helhet. Folkpartigruppen har därför för avsikt att biträda yrkandet om remiss av motionen.

Herr talman! Om riksdagen inte genom beslut i denna kammare ändrar de skatteregler som nu gäller för småhusfastigheter, kommer boendekostnaderna att stiga dramatiskt för landets samtliga villaägare fr.o.m. nästa år. För vissa kommer det att innebära en fördubbling av boendekostnaderna. Det är helt orimligt enligt centerns uppfattning. Frågan är nu om detta förhållande i sig motiverar att denna motion skall få väckas med stöd av vad som i riksdagsordningen är att betrakta som händelse av särskild vikt som inte har kunnat förutses. I debatten har Ingemar Eliasson och Bo Lundgren redovisat hur den här frågan har behandlats under föregående riksmöte. Vid sakfrågans behandling såväl i bostadsutskottet som i skatteutskottet har inte förslagen i motioner bl.a. ifrån centern, moderaterna och folkpartiet mött något bifall av majoriteten. Man har från utskottsmajoriteten förutsatt att regeringen kommer med ändringsförslag utan någon särskild påkallan från riksdagen.

Dessutom har jag personligen i interpellationer och frågor till finansministern tagit upp frågan om skattereglernas ändring. Vid detta riksmöte har jag återigen väckt en interpellation i samma ämne. Den nnu inte besvarad. I sina tidigare svar har finansministern låtit förstå att ändringar av reglerna är påkallade. Sådana ändringsförslag föreligger ännu inte, mindre än tre månader innan de nya taxeringsvärdena skall börja tillämpas vid beskattningen. Ännu allvarligare är att det inte finns några förslag aviserade i någon propositionsförteckning. Det innebär således att dessa drastiska boendekostnadshöjningar och den skärpta beskattningen kommer att inträffa från den 1 januari nästa år. Till detta kommer de bördor som socialdemokraterna tänker lägga på boendet vid en eventuell ny skatteomläggning ett år senare eller kanske redan nästa år. Detta kan vi från centern inte acceptera. Boendet tillhör de nödvändighetsområden som måste behandlas med stor försiktighet vid beskattning. Det enda rimliga i sakfrågan är att 1989 års taxeringsvärden får gälla för taxeringen av småhus till dess vi vet utfallet av den stora skatteomläggningen. Frågan om förändringar av reglerna skall då vägas in i det sammanhanget. Från centerns sida hade vi tänkt aktualisera denna fråga vid bostadsutskottets första sammanträde för året i nästa vecka och begära hemställan om ändringsregler från regeringen i ett utskottsinitiativ. Nu föreligger denna motion med krav av samma innebörd. Vi tycker att det är motiverat att kammaren bifaller förslaget om att motionen får väckas och att den skall remitteras. Det faktum att regeringen tydligen inte planerar någon åtgärd till förändring av beskattningsreglerna är det skäl som väger tyngst för att motionen skall få väckas. Herr talman! Jag ber att med det anförda få yrka bifall till förslaget som tidigare har väckts från talarstolen om att motionen får remitteras till utskottet.

Herr talman! Även från miljöpartiets sida anser vi att det är rimligt att denna motion får väckas och att ärendet remitteras för behandling. Det var intressant att talmannen medgav att det här skulle kunna vara en händelse av det slag som åsyftas. Ett skäl till att man den här gången inte skulle betrakta det som en sådan händelse skulle vara att statsministern har hänvisat till överläggningar mellan partierna i de här frågorna. Jag tycker inte att det är något skäl till att frågan inte skall kunna beredas vid normal riksdagsbehandling. Det kan uppkomma tidsbrist om man först skall avvakta partiöverläggningar. Om dessa sedan inte fungerar som regeringen har tänkt sig, skall frågan då snabbehandlas före årsskiftet? Herr talman! De tidigare talarna har ganska ingående redogjort för vilka konsekvenser som skulle uppstå om inte någon åtgärd skulle vidtas på det här området. Det har talats om småhusägarna och hur de kommer att drabbas. Jag vill påminna om ännu en grupp, och jag behöver inte upprepa vad tidigare talare har sagt. Det har debatterats en hel del i kammaren om hur det skall gå för människor i skärgårdsområden som ligger attraktivt till. De drabbas alldeles speciellt hårt genom upptaxeringarna. Jag kommer ihåg debatter i kammaren, där vpk mycket riktigt har sagt att de avvaktar till hösten eftersom regeringen skall komma med förslag. Någon sådan chans kanske inte kommer, och därför måste vi ta ställning utan ett regeringsförslag. Därför bör ärendet, herr talman, remitteras till utskottet. Miljöpartiet yrkar bifall till begäran om att motionen får remitteras till utskottet.
Herr talman! Vi i vpk står fast vid den hållning vi hade i skatteutskottet och det riksdagsbeslut som så småningom fattades. Nu kommer ingen proposition under hösten, och vi anser att detta är en särskilt inträffad händelse, som bör ge möjlighet till att väcka motioner. Vi planerar själva att väcka motioner. Ett annat alternativ vore ett utskottsinitiativ. Men när nu en motion har väckts, och talmannen själv har sagt att en utebliven proposition kan vara ett skäl för att acceptera motionsrätt, anser vi att det är rimligt att acceptera denna rättighet. Samtidigt tycker vi att det är olyckligt att vi har hamnat i den situationen att riksdagens partier inte har haft tillfälle att noggrant diskutera frågan. Men det kan vi inte göra mycket åt. Från vårt partis sida kommer vi att stödja förslaget om att motionen skall remitteras till utskottet.

Herr talman! Bo Lundgren lämnade en felaktig uppgift tidigare när han sade att finansdepartementet har meddelat att det icke kommer något förslag om fastighetstaxeringen under hösten. I finansdepartementet arbetar man för fullt med frågorna med sikte på att ett förslag skall komma fram så fort som möjligt. Det som händer nu är att regeringen med hjälp av skattesamtalen har öppnat möjligheter för parlamentariskt inflytande från de andra partierna på utformningen av propositionen om fastighetstaxeringen. Jag tycker att det är märkligt att man helt bortser från detta grundläggande faktum. Rent formellt är saken mycket klar. Vid en juridisk prövning av dessa frågor måste det framgå att det i grundlagen talas om en händelse av större vikt. I förarbetena till lagen understryks att bestämmelsen är av undantagskarak tär. Det går rimligen inte att hävda att en försenad proposition skulle kunna föranleda de yrkanden som här har ställts, t.ex. att riksdagen hos regeringen begär en utredning om den framtida småhusbeskattningen. Det går alldeles uppenbart inte att hävda att det yrkandet måste väckas nu med åberopande av bestämmelsen ”händelse av större vikt”. Det tror jag är uppenbart för alla. Ingemar Eliasson antydde att den insikten fanns i varje fall hos folkpartiet. En del har tagit upp själva sakfrågan. Jag vill lämna ett par upplysningar mot bakgrund av att man har diskuterat själva sakfrågan. Nu gäller det att växla om till ett permanent skattesystem. Självfallet måste då ansträngningarna gälla att så snabbt som möjligt försöka hitta den långsiktiga lösningen på dessa svåra frågor om fastighetstaxeringen. Det är inte bra om vi hamnar i ett läge med ett regelsystem för 1989, ett annat för 1990 och ett tredje för 1991. Det vore bättre om man snabbt kom fram till den permanenta lösningen. Det finns förutsättningar för att göra det med tanke på att denna fråga har kopplats till skattesamtalen mellan partierna. Slutligen vill jag påpeka att uttaget av preliminär skatt för 1990 inte kommer att påverkas av om beslut i denna fråga fattas i höst eller senare. Det förklaras av att de nya taxeringsvärdena inte kommer att bli fastställda förrän i mitten av år 1990.

Herr talman! Vi är nu inne i en diskussion som har hamnat mycket långt från den formella sidan. Jag vidhåller att en seriös granskning av bestämmelsen och en genomläsning av motionen med alla dess vidlyftiga yrkanden kan leda till bara en slutsats, nämligen att motionen inte bör remitteras till utskottet.

Det är en spännande tid vi lever i. Brytningstid är egentligen ett för svagt ord. Vi bevittnar nu det socialistiska systemets sönderfall, kommunismens kollaps och kapitulation. Demokratins och marknadsliberalismens krafter växer sig samtidigt allt starkare. Det är inte Marx och Lenin, det är inte ens Ingvar Carlsson och Sten Andersson, som är dagens hjältar — de som hyllas på Polens gator är George Bush och Margaret Thatcher. Den snabba utvecklingen i Baltikum, i Polen, i Ungern och på många andra håll i Östeuropa är lika häpnadsväckande som hoppingivande. Men låt oss inte glömma att den också är förenad med risker. Imperier bryts inte upp utan konvulsioner, varifrån stötvågor kan nå även det närbelägna Sverige. Det finns därför alla skäl att återge vårt försvar den styrka som tidigare bedömts som nödvändig för landets säkerhet och oberoende. Från den synpunkten utgör den i måndags avlämnade propositionen om arméns utveckling tyvärr ett steg i fel riktning. Utöver försvarsfrågan kommer det här riksmötet att mycket handla om vad man skulle kunna kalla politikens tre E: ekonomi, energi och Europa. Sveriges ekonomi präglas av dålig tillväxt och snabb inflation. Detta leder obönhörligt till växande underskott i bytesbalansen. Men den brist på sparande i landet som här kommer till uttryck kan inte avhjälpas med tvång. Det tvångssparande som socialdemokraterna och centern drivit igenom är obefogat, vilket inte minst framgår av att den privata konsumtionens ökning första halvåret stannade vid 0,3 96 — inte mycket till köpfest precis. Dessutom är tvångssparandet orättfärdigt, eftersom det drabbar dem som lever utan marginaler och därför inte kan försvara sig genom att minska annat sparande. Var finns de köpgalna barnfamiljer och pensionärer som måste tuk tas? Tvångssparandet tillkom genom en uppgörelse här i riksdagen — därför vill jag fråga de ansvariga partiernas företrädare: Är ni beredda att erkänna ert misstag och redan i höst avskaffa detta tvångsingrepp som så många reagerar emot? Den viktigaste orsaken till Sveriges ekonomiska problem är utan något som helst tvivel det rekordhårda skattetrycket. Det måste minskas, om vi skall få en skattereform värd namnet. Detta borde vara utgångspunkten för de nya Hagaöverläggningarna, men vi vet tyvärr av erfarenhet att sådana i stället leder till fortsatta skärpningar av skattetrycket. Så var det på 1970 talet, och så blir det nu också, om socialdemokraterna får bestämma. Skiljelinjen i skattedebatten går inte längre mellan dem som vill sänka marginalskatterna och dem som inte vill. Det gör numera alla — mer eller mindre. Den går i stället mellan dem som vill sänka skattetrycket och dem som motsätter sig detta. Här står vi moderater ensamma mot övriga. Det kan tyckas hopplöst att företräda en ståndpunkt som här i riksdagen endast har stöd av var femte ledamot. Uppslutningen är dock betydligt större ute bland medborgarna. Och åsiktsförskjutningen i marginalskattefrågan visar att minoritet kan bli till majoritet. Från tillväxtsynpunkt tjänar naturligtvis alla på ett lägre skattetryck. Men även fördelningspolitiskt blir det lättare att sänka skadligt höga marginalskatter, om det inte behöver medföra försämringar för grupper med lägre inkomster. Jag skulle vilja fråga mina meddebattörer: Vad är det för fel på en skattereform, som medför att alla får det bättre genom att skattetrycket inte bara omfördelas utan verkligen minskas totalt sett? Och så en annan fråga: Hur kan man i regeringsförklaringen påstå att sparandet stimuleras, om man höjer beskattningen av kapital med bortåt 30 miljarder om året, så som föreslås i utredningsförslaget? Det träffar ju inte bara stora kapitalägare utan även t.ex. de många små aktiespararna. Det drabbar dem som gör avsättningar till pensioner. Och det slår hårt mot var och en som äger sin bostad — ovanpå de skatteskärpningar som nya, höjda taxeringsvärden kan medföra. Socialdemokraternas nyss demonstrerade motstånd mot att göra något åt denna fråga i tid är olycksbådande för alla villaägare. Är förklaringen till talet om sparstimulans att det är det offentliga sparandet som regeringen tänker på? Enligt 90-talsprogrammet skall ju dagens överbeskattning på ca 40 miljarder kronor nästan fördubblas på några års sikt. Samtidigt vidgas AP-fondens rätt att köpa fastigheter och aktier. Trots socialismens misslyckande utomlands vill tydligen dess förespråkare här hemma fullfölja sina idéer. Men hur kan borgerliga partier underlätta socialisering i stor skala genom att motverka enskilt sparande? Herr talman! Energipolitiken, det andra E-et, vetter med sin ena sida mot ekonomi, med den andra mot miljö. Från båda synpunkterna är planerna på en förtida avveckling av kärnkraften förödande. I en tid, då vi redan har svårt att hävda oss i konkurrensen, skall vi alltså självmant reducera vår slagkraft genom att så att säga binda den ena armen bakom ryggen. Kraftigt höjda energipriser kommer att slå hårt mot jobben i redan utsatta branscher och landsdelar. Dessutom genomförs denna avveckling innan rena alternativ står till buds. Förbränning ger försurning och hotar på sikt livsbetingelserna på jorden. Vi moderater löser 90-talsprogrammets målkonflikt mellan att klara koldioxidtaket, spara orörda älvar och avveckla kärnkraften genom att i enlighet med folkomröstningens utslag utnyttja våra kärnkraftsreaktorer så länge det är motiverat från ekonomisk och säkerhetsmässig synpunkt. I Europa har talet om euroskleros för några år sedan förbytts i en stark framtidstro. Orsaken är de snabba framstegen i integrationsarbetet inom EG. Det råder inget tvivel om sambandet med att ekonomiska prognoser numera revideras upp lika regelbundet som de under 1970-talet kom på skam. För oss moderater är det självklart att Sverige tillhör Europa. I våra öron klingar det ihåligt, när man säger sig eftersträva så nära förbindelser som möjligt och samtidigt inte vågar fatta beslut om en fast förbindelse över Öresund. Nu skall vi noga pröva vad EFTA-spåret kan ge. Men om inte utfallet av ministermötet mellan EFTA och EG den 19 december blir tillfredsställande, får Sverige inte tveka att gå vidare på egen hand. Utvecklingen i Östeuropa måste rimligen göra det lättare att klara neutralitetspolitikens krav. Det får helt enkelt inte inträffa att stora svenska företag drar in i ett Europa, som vi som individer står utanför. Sverige kan inte nöja sig med att vara en randstat — vi skall vara en del av Europa! Herr talman! Jag har här kunnat beröra endast några av de ovanligt många viktiga avgöranden som stundar under årets riksmöte. Tyvärr är det parlamentariska läget mera oklart än på länge. Jag kan dock försäkra att vi moderater kommer att göra vad vi kan för att fullgöra oppositionens uppgift: att tillhandahålla ett tydligt alternativ till regeringens politik.

Herr talman! En formulering i den regeringsförklaring, som statsministern presenterade här i kammaren förra onsdagen fick mig att haja till. Där redovisas en lång rad problem och utmaningar Sverige står inför. Efter genomgången av dessa problem summerar statsministern sålunda: ”Skall dessa ambitioner kunna förverkligas, krävs dock först att vi gemensamt — politiska partier, intressegrupper och alla medborgare — tar spjärn för att vrida den ekonomiska utvecklingen rätt.” Den minnesgode måste spärra upp ögonen vid sådan läsning. Var det inte just det den socialdemokratiska regeringen säger sig ha gjort? Vad är det vi hört från regeringen de senaste åren, om inte att den ekonomiska utvecklingen just har vridits rätt? Vad är det som har hänt? Den förklaring som man skulle vilja tro på är att problemens vidd och storlek lett till att regeringen nu vill beskriva verkligheten som den är, i stället för att försköna och måla över. I regeringsförklaringen radas alla de problem som nu pockar på sin lösning upp. Jag citerar igen ur regeringsförklaringen: Detta sammantaget kommer att ställa stora krav på de politiska partierna, särskilt i det nuvarande parlamentariska läget.” Ja, så är det. Och åtskilligt har förvärrats av regeringens passivitet. De senaste åren hade annars bjudit osedvanligt goda ekonomiska möjligheter att närma sig lösningar på dessa problem. Men när 80-talet nu skall summeras måste domen över regeringen — vid åsynen av denna hög av olösta problem — bli hård. I historiens ljus kommer 80-talet att framstå som De försuttna tillfällenas decennium. Med hjälp av den hårdhänta omvandling av svenskt näringsliv som genomlevdes under de borgerliga regeringsåren och med hjälp av en sänkning av den svenska kronans värde med en fjärdedel i början av årtiondet har regeringen låtit ekonomin surfa fram på efterkrigstidens längsta högkonjunkturvåg. Men när den vågen ebbar ut finns inte längre något som driver ekonomin framåt. Insikten härom finns inom regeringen. Därom vittnar upprepade skrivningar i regeringens egna dokument. Men hinder för de stora tagen har också alltid funnits. Ibland har oenighet inom det socialdemokratiska partiet lagt hinder i vägen. Ibland har det varit ett förestående val. Ibland har ideologiska skygglappar skymt sikten. Och ibland har otvivelaktigt också genuin osäkerhet legat bakom passiviteten. Hindren har i vart fall varit legio. Så där tornar nu upp sig alla de olösta problemen i en väldig bröte. Regeringen pekar på dem och vädjar om hjälp. Roten till mycket av detta onda står att finna i vårt eländiga skattesystem. Alla försök att lösa de andra problemen försvåras eller omöjliggörs av detta destruktiva skattesystem. Vi har ett skattesystem som spär på inflationen i stället för att hejda den, som straffar extraarbete och ansvarstagande. Vi har ett skattesystem som göder klippare och skatteplanerare, men som motverkar vanligt hårt knegande och sparande. Under Feldts tid som finansminister har antalet miljardärer vuxit kraftigare än något annat. Vi har ett skattesystem som omfördelar förmögenheter i rask takt. Klyftan mellan de egendomsägande och egendomslösa har blivit allt djupare. Allt detta är i första hand skattesystemets fel. Allt detta har den regering låtit hända som annars brukar berömma sig av att värna om en rättvis fördelning av välståndet. Men nu i dessa yttersta dagar har regeringen tagit sig samman och vill börja reformera skattesystemet redan nästa år. Så sent som för några veckor sedan var emellertid finansministern ute och hotade med att det nog inte blir något alls. Detta vankelmod tyder inte på någon ihållande beslutsamhet. Hur skall vi kunna veta att regeringen menar allvar den här gången och vad regeringen egentligen vill? I årtionden har folkpartiet drivit kravet på ett nytt och rättvisare skattesystem. Lägre marginalskatter som gör att det lönar sig att arbeta och spara har varit vårt ständigt återkommande krav. I samarbete med centern kunde vi i mittenregeringen ta ett första steg i den riktningen. Det stöddes då också av socialdemokraterna. Men sedan socialdemokraterna kommit tillbaka till regeringsmakten har det inte blivit något ytterligare steg. Den socialdemokratiska regeringen har nöjt sig med att lägga nya skatter till de gamla. Sju år har man haft på sig utan att komma till skott. Sju feta år därtill. Feta på gynnsamma tillfällen tack vare en utdragen högkonjunktur, god lön samhet i företagen och ett gott läge på arbetsmarknaden. Gynnsamma också i meningen att regeringen haft en bred uppbackning för en skattereform av den politiska oppositionen, från hela det svenska näringslivet och större delen av fackföreningsrörelsen, från ekonomer och debattörer och stora delar av pressen. Och ändå har vi måst leva hela decenniet ut med det perversa, ruttna, orättvisa, destruktiva skattesystem som mer än något annat bär den svenska socialdemokratins märke. Därför seglar nu den svenska skutan in i 90-talet med tre gapande hål i skrovet. För det första en inflationstakt som är nästan dubbelt så hög som genomsnittet i OECD-länderna. Den konkurrensfördel som svenskt näringsliv fick genom devalveringarna i början av 80-talet rinner raskt ut genom de hål som denna höga inflation borrat upp. För det andra en stagnerande produktionsvolym. Vi halkar ohjälpligt bakåt i OECD:s tillväxtliga. Den dynamik i svensk ekonomi som byggde vårt välstånd på 50 och 60-talen lyser numera med sin frånvaro. För det tredje ett växande underskott i bytesbalansen. Sverige klarar inte längre av att betala för sig. I år kommer det att fattas över 20 miljarder, nästa år över 30 miljarder kronor. Så ser det ut. De sju feta åren har inte förvaltats väl. Det finns inget i ladorna inför kommande magra lågkonjunkturår. Den respit som den utdragna högkonjunkturen gav oss utnyttjades inte. Det blev en enda sorglös period, då vi fick lyssna till regeringens skrytvalser om att allt stod rätt till — ty vi vandrade ju på den tredje vägen. Därför finns inte heller de extraresurser som skulle behövas för att klara de problem som räknas upp i regeringsdeklarationen. I stället har kommuner och landsting råkat in i akuta ekonomiska bekymmer. Skolan, sjukvården, åldringsvården, barnomsorgen — överallt tornar problemen upp sig. Av sju feta år märks inget i den verksamheten. Ett exempel i högen av problem förtjänar att nämnas. 1991 skulle kön till dagis vara borta. Det kommer den inte att vara. Ett förverkligande hade krävt en annan ekonomisk politik och stimulans till enskilda alternativ. Men istället för att stimulera har regeringen ägnat sig åt att försvåra och förbjuda. Hur man än vill komma till rätta med problemen i vård och omsorg krävs en sak, nämligen bättre ekonomisk tillväxt. Det är de välståndsskapande krafterna som måste vårdas. Det är mer stimulans till dem som vill arbeta och spara, starta eget och ha ansvar som måste till. Inte mer tvångssparande, valpskatter, löntagarfonder och förbud. Mera svängrum och mindre svångrem, om slagordet känns igen. Inget är viktigare för att få i gång en sådan utveckling än ett nytt skattesystem. Man kan hysa välgrundad tveksamhet till den socialdemokratiska regeringens vilja och förmåga att lotsa fram en sådan reform. Men är man så starkt kritisk till att detta inte redan skett som jag har varit här, kan man inte sätta käppar i hjulen, om den regering vi ändå har nu äntligen vill försöka. Så om den senaste veckans besked från regeringen i skattefrågan står sig, kan vi gå mot en ljusning. Men domen över den socialdemokratiska rege ringen och dess 80-tal står sig. Det blev dess värre De försuttna tillfällenas decennium.

Herr talman! Konjunkturinstitutet pekar i sin höstrapport på en fortsatt stark konjunktur, men Sverige har ändå en ekonomi i obalans, växande underskott i bytesbalansen och för hög inflation. För att komma till rätta med detta krävs såväl borttagande av flaskhalsar som återhållsamhet i konsumtionen. Obalans i ekonomin gör oss dåligt rustade att genomföra den kommande skattereformen. Sänkta marginalskatter kan stimulera till ökat arbete, men hur mycket vet ingen. Däremot vet vi att bortåt 9 000 människor årligen slås ut från arbetsmarknaden på grund av dålig arbetsmiljö och förslitning. Vi har inte råd, varken mänskligt eller ekonomiskt, att förtidspensionera allt fler. Det är alltid bättre att förebygga än att reparera i efterhand. Därför måste dåliga arbetsmiljöer åtgärdas. För de människor som har drabbats — de är bortåt 250 000 — krävs rehabilitering för återgång till arbetslivet. Här finns en ”arbetskraftsreserv” som vill bli ihågkommen och som har rätt att bli det. Genom vårens uppgörelse skapas resurser för en förbättring av usla arbetsmiljöer och rehabilitering av människor som är på väg att bli utslagna. Pensionärerna blir äldre men också piggare. De måste självfallet ha rätt att arbeta utan att rätten till pension vid 65 år slopas. När vi formar morgondagens skatter och pensionssystem måste vi ta fasta på detta och minska trappsteget ut till arbetslivet för pensionärerna. Från centerns sida har vi föreslagit en rejäl höjning av grundpensionen för att komma till rätta med de orättvisor som dagens pensionslapptäcke ger. För att hålla tillbaka konsumtionen och därmed inflationen kan man gå olika vägar. För oss i centern är det naturligare att satsa på sparande än på skattehöjningar. Andra gör andra bedömningar. Moderaterna anser t.o.m. att det går bra att späda på konsumtionen. Sparar vi, även om det är obligatoriskt, finns pengarna kvar i den privata sektorn. Höjer vi skatten slukas pengarna av en växande offentlig sektor. Rättvis fördelning måste vara en grundbult när skattereformens helhet tar form. Det gäller både ekonomi och ekologi. Det innebär att skatten på arbete måste minska medan skatten på råvaror och energi samt avgifter på miljöskadlig verksamhet måste öka. Marginalskattesänkningen skall inte betalas av låginkomsttagarna. Orättvisan bakom dagens kommunalskatter måste rättas till genom en kraftfull skatteutjämning. De som nu i samband med det obligatoriska sparandet plötsligt har fått upp ögonen för orättvisorna borde i samarbete med centern reformera systemet från grunden. Vi måste inför 90-talet utveckla den gemensamma sektorn. Alla skall få rätt till barnomsorg 1991. Alla skall ha rätt till god vård. Samtidigt stängs sjukvårdsavdelningar, åldringar far illa, psykiskt sjuka glöms bort, köerna till barnomsorgen växer, och personalkrisen griper omkring sig inom vården, omsorgen och skolan. I regeringsdeklarationen talas om förnyelse av den offentliga sektorn, men kreativiteten är inte särskilt stor. Det vore välgörande om vi här i dag kunde få klarare besked om vad regeringen tänker göra för att stimulera förnyelsearbetet. Från centerns sida är vi beredda att gå in i den här debatten utan skygglappar. När vi diskuterar förnyelse har vi ofta fastnat i organisationsfrågor. Självfallet måste vi sträva efter en politisk struktur som ger människor närhet till besluten. Men det räcker inte. Vi måste ge människor större ansvar över sin egen vardag. Vi skall slå vakt om och förnya välfärden och fördela den till alla. Men detta krav måste förenas med kravet att inte höja skattekvoten, utan i stället på sikt sänka den. Därför måste vi finna nya och effektivare verksamhetsformer. Till välfärdens förnyelse hör att klart avgränsa det offentliga ansvaret. Till detta ansvar hör frågor som rör människors trygghet, polisen och försvaret men även vården, omsorgen och utbildningen. Däremot måste allmän serviceverksamhet och varuproduktion kunna frikopplas från den offentliga sektorn. Vi måste lära oss att utnyttja marknadens flexibilitet och effektivitet i välfärdens tjänst, men aldrig låta marknaden bestämma hur välfärden skall organiseras eller fördelas. I centerpartiets partiprogramgrupp diskuterar vi olika vägar för att förnya välfärden. Det handlar t.ex. om att reformera de ekonomiska spelregler som styr vården. Detta innebär bl.a. att primärvården skulle kunna organiseras i varierande driftsformer och utföras av olika huvudmän, som sluter avtal med landstingen. Framtidens skola skall ge alla elever likvärdiga möjligheter till god utbildning och ge alla utrymme att utvecklas efter sina individuella förutsättningar. Denna utgångspunkt, att kombinera människors olikhet och jämlika förutsättningar, kräver decentralisering och mångfald i skolsystemet. De samhällsekonomiska begränsningar som vi i dag måste känna får aldrig bli ett motiv för att försämra välfärden. Låt dem i stället bli en sporre till förnyelse och förbättring. Vår ekonomi kommer att försämras om vi inte inser att vår ekologi är i obalans och försöker rätta till det. Mänskligheten har under senare tid gripit in i naturen på ett sådant sätt att själva basen för vår existens hotas. Vi har byggt upp en gigantisk skuld till naturen, som måste betalas. Den som tror att vi kan avskriva denna skuld har inte förstått att ekologi och ekonomi är två sidor av samma sak. Vi måste forma en global fördelningspolitik, som ger en grund för uthållig tillväxt. Om alla människor i världen skulle förbruka resurser som vi svenskar, skulle vår värld braka samman. Alla människor har samma rätt till ett värdigt liv, fritt från hunger och nöd. Miljö för överlevnad kräver också fördelning för rättvisa. Miljöfrågorna måste förena alla världens folk. Föroreningar i luft och vatten hoppar obekymrat över tullmurar och politiska avgrunder. Det måste vi inse, och vi måste söka oss fram till en global samverkan för att lösa miljöproblemen. När vi nu diskuterar framtidens jordbruk måste vi inse att marken är en miljökraft som vi måste värna. Markens produktionsförmåga har försämrats istora områden av vår värld. Människans ovarsamhet är orsaken. Krig, ekologisk skövling, försurning, miljögifter och drivhuseffekt är hot mot en av grunderna för vår existens — mot markens livskraft. Vi skall vara rädda om våra markresurser och se till att de brukas ekologiskt riktigt till världens fromma. Det är bra att regeringsdeklarationen antyder ett internationellt perspektiv på miljöfrågorna. Det räcker dock inte med överenskommelser om att begränsa trafikens miljöpåverkan. Under tiden som vi arbetar för internationella lösningar måste vi vara redo att gå före. Efter Kjell-Olof Feldts uttalande i somras kunde man förvänta sig en snabb proposition, som lade fast när dieseloch bensinmotorerna skulle avvecklas, men vi har inte sett någon än. Regeringsdeklarationen saknar konkreta förslag. Ett område som brådskar är avfallsfrågorna. Avfallsbergen växer oss över huvudet medan regeringen grunnar. Centern har i flera motioner visat vägen ut ur grubbleriet. Men Birgitta Dahls aviserade proposition finns inte med i propositionsförteckningen. Varför? Även biotekniken löper vind för våg i avvaktan på att regeringen skall vakna. Här rör vi vid framtidens stora miljöoch etikfråga. Marknaden släpps lös, utan regler och ramar. Ett mycket tungt ansvar vilar på regeringen för att ingenting har hänt på de fem år som förflutit sedan bioteknikutredningen lades på regeringens bord. Industrin har fritt spelrum i avsaknad av lag. Vad väntar regeringen på? Vågar man inte uttala en mening innan EG sagt sitt, eller finns det en inhemsk bromskloss? Herr talman! I vårt politiska arbete fångas vi lätt av en politisk fråga som upplevs som särskilt angelägen, och just nu gäller det den förestående skattereformen. En skattereform är viktig, men den måste sättas in i ett större sammanhang, dvs. medverka till rättvis fördelning mellan människor och regioner, förbättra hushållningen med miljöoch naturresurser och därigenom ge förutsättningar för en uthållig utveckling och tillväxt.

Herr talman! Sverige av i dag kan beskrivas på olika sätt. Vi kan beskriva det som ett ganska stabilt välmående land med en internationellt sett hög nivå när det gäller levnadsstandard, utbyggd offentlig sektor, bra trygghetssystem och ett väl fungerande näringsliv. Men vi kan också beskriva vårt land som ett samhälle med stora eftersatta områden inom barnoch äldreomsorgen, ett samhälle med ökande klassklyftor, med en fortgående glesbygdsutarmning, med stor bostadsbrist och överhettning i storstadsområdena. Sverige är naturligtvis ett rikt land. Problemet är att rikedomarna fördelas på ett orättvist sätt, och därmed ökar också de ekonomiska klyftorna. Under de senaste tio åren har vi upplevt en förmögenhetsomfördelning från offentlig till privat ekonomi av aldrig tidigare skådat slag. Genom denna har över 150 miljarder kronor gått från samhället till enskilda, men inte till vilka enskilda som helst, utan till storfinansens högre hierarki. Genom devalvering och andra åtgärder har detta decennium ökat värdet på de börsnoterade — märk börsnoterade — aktiebolagen med närmare en halv billion kronor; ett ovant ord som vi snart tvingas leva med. Spekulation, skatteplanering och investeringar utomlands har varit 80-talets filosofi. Aldrig i historien har det blivit så många miljonärer som nu och aldrig heller så många socialhjälpstagare. Detta är den tredje vägens rätta ansikte. Begrepp som solidarisk lönepolitik, kollektiva lösningar, jämlikhet och solidaritet håller på att rensas ut ur arbetarrörlsens ordförråd. Än värre är att se en fattigdom för en tredjedel av befolkningen och att den nuvarande och framtida politiken inte har några som helst planer på att ändra på detta förhållande. Det kanske är på sin plats att påminna om att fattigdom, nu som förr, är ett gissel och ett liv under ständig förödmjukelse. Inte heller har vi fått en friskare fattigdom. Socialstyrelsens folkhälsorapport visar att de sociala skillnaderna när det gäller sjukligheten ständigt ökar. Högutbildade och administratörer blir friskare och friskare, samtidigt som de lågavlönade får fler sjukdomar. Trots att vi här i riksdagen beslutat om ökad jämlikhet när det gäller hälsa så är läget hos en halv miljon socialhjälpstagare och 350 000 förtidspensionärer ett helt annat. Problemen inom äldreomsorgen är ytterligare en skamfläck i det svenska välfärdssamhället. En av huvudorsakerna till att våra gamla och sjuka inte ges rätt till en mänsklig och human omvårdnad är att kommuner och landsting saknar de ekonomiska medel som krävs. Orsaken till detta är i sin tur statens indragning av miljardbelopp som egentligen började under de borgerliga regeringsåren och fortsatte när den socialdemokratiska regeringen tillträdde 1982. Bara under åren 1985—1988 har staten dragit in 15,9 miljarder kronor från kommuner och landsting. Är det så underligt eller uppseendeväckande att vårdpersonalen i sin förtvivlan, när alla andra metoder uttömts och inget händer, tar till strejk. Det är inte vårdpersonalen som skall ställas inför domstol. Det är i så fall de som medvetet skapat denna situation och som vägrat lyssna på de gamla och på vårdpersonalen.

I detta läge, med oerhörda vinster i näringslivet, borde det finnas utrymme för att få bort de orättvisor som jag pekar på. Det handlar naturligtvis om politisk vilja, det handlar om att bygga vidare på arbetarrörelsens gamla värderingar om solidaritet och rättvisa. Men tydligen saknas den politiska viljan. Nu diskuteras en mycket långtgående omläggning av vårt skattesystem. Detta behövs naturligtvis. Men då bör det ske så att det skapas större rättvisa och inte så att lågavlönade skall bli förlorarna än en gång. Bristerna inom offentliga sektorn får inte konserveras, och ytterligare försämringar får inte göras. Låt mig säga att det finns delar i skatteförslaget som vi ställer oss positiva till. Inte minst gäller det att nolltaxering och skatteplanering skall klämmas åt och att man skall öka kapitalskatten. Men det finns annat som vi är direkt negativa till. Den skatteskala som nu ligger som förslag är så konstruerad att de stora vinnarna än en gång blir höginkomsttagarna. Förlorarna blir lågavlönade och flertalet deltidsanställda. De befrias visserligen från den statliga skatten, men i gengäld får de betydande höjningar av sina bostadskostnader och andra levnadsomkostnader, breddad moms, försämrade räntebidrag för boendet, försämrade avdrag för arbetsresor m.m. Arbetarrörelsens två partier borde i stället sätta sig ner och titta på vilka grupper som i dag har det svårast i vårt samhälle och sedan använda skatteomläggningen till förbättringar för dessa grupper. Detta borde vara det primära, inte att sänka marginalskatterna för de redan välbeställda. Hos svenska folket finns ett väl förankrat förslag på skattesidan, och det är en sänkt matmoms. För familjer med en väldigt liten disponibel inkomst skulle en matprissänkning betyda mycket. Vi har också fört fram vikten av en översyn av dagens system med kommunalskatter. Det är inte rimligt med de stora skillnader som i dag finns mellan kommunerna. Det skiljer faktiskt sju kronor mellan högsta och lägsta kommunalskatt. När nu hela skattesystemet skall göras om, borde även denna orättvisa ha angripits. Herr talman! Vi är inte motståndare till att göra upp med regeringen om en vettig skattepolitik. Men den måste som sitt grundinnehåll ha solidaritet och rättvisa. Samtidigt är vi också medvetna om att kompromisser är nödvändiga i en sådan uppgörelse. Så är det alltid i ett tvåpartsförhållande, även i ett tillfälligt sådant. Skattefrågan är en ödesfråga inför de kommande åren. En skattereform som slår mot de svaga och gynnar de redan rika står i strid med arbetarrörelsens grundläggande värderingar om solidaritet och rättvisa.

Herr talman! Jag ber att få upprepa min inledning från partiledardebatten förra veckan, om att jag är glad över att jag är kvinna och glad över att miljöpartiet har både män och kvinnor som företräder partiet. För hur sjutton hade det sett ut om den svenska väljarkåren, som faktiskt består av hälften kvinnor, och den svenska riksdagen, som består av 38 20 kvinnor, inte hade varit med i riksdagsårets inledande runda i den allmänpolitiska debatten år 1989? Sedan är jag glad för att den här debatten inte har urartat till ett gräl mellan moderaterna, centern och folkpartiet, som partiledardebatten gjorde. Den politiska situation som ligger bakom blockpolitikens haveri och de nya möjligheter som öppnas är mycket intressant, men vi är glada om vi slipper delta så mycket i själva grälet mellan de forna borgerliga partierna. Fast journalisterna tycker att det är roligt med gräl, mycket roligare än med sakpolitik och politiska analyser inför 90-talet. Så vill man komma i TV, skall man bjuda på litet show och inte bry sig så mycket om vad väljarna kan förvänta sig. Nu när 90-talet klappar på dörren, står vi inför stora förändringar och stora utmaningar i Sverige, i Europa och i världen. Det vi trodde vara svårföränderliga och starka regimer har visat sig i själva verket vara bräckliga, med en skenbar styrka. Det som i dag kallas för en stark ekonomi med börsnoteringar, värdepappershandel och en bruttonationalprodukt räknad på snabb omsättning av varor och tjänster, är i själva verket bräckligt och bara skenbart starkt. I denna skenbart starka ekonomi har ekologisk hänsyn kommit i skymundan. Natur och djur har missbrukats och förgiftats, och människors själsliga och kroppsliga hälsa har kommit i kläm. Den verkligt starka ekonomin är den som kan hushålla med resurser. Den verkliga rikedomen handlar om naturresurser, och ett lands välstånd handlar om i vilket tillstånd naturen och resurserna befinner sig. Det låter kanske banalt i vissa öron, men det är grundläggande, och det är nödvändigt att vi påminns om det, om och om igen. Det är också nyttigt att vi påminns om att endast naturen i egentlig mening nyproducerar — genom växternas fotosyntes — medan ”industrimänniskan är en molekyltillverkare”, som humanekologen Bosse Ljungqvist uttrycker det isin bok Den tämjda människan. Det innebär att ur naturens synpunkt orsakar mänsklig produktion en oordning som skapar avfall och miljöskador, medan industrimänniskan tror sig producera idel nyttigheter och tror att avfall beror på teknisk ofullkomlighet. Men vi kan väl fastslå att eftersom människans handlingsfrihet begränsas av naturens tålighet, krävs solidariskt samhällsansvar av alla. Herr talman! Jag skall nu ta upp tre viktiga frågor inför 90-talet. Det gäller skattereformen, Sveriges närmande till EG och sociala frågor. Vi står nu inför vad som har kallats ”århundradets skattereform”. Det är socialdemokraterna som återigen är vågmästare och som väljer samarbetspartner, vilket har betydelse för i vilket avseende det skall bli århundradets skattereform. Skall det bli en skattereform som gynnar bara höginkomsttagarna och industrin? Eller skall det bli en skattereform som tar till vara möjligheten att bli ett styrmedel för bättre miljö och minskat resursslöseri? Miljöpartiet de gröna, liksom miljöorganisationerna, menar att om inte miljöhänsyn redan nu förs in i arbetet med skattereformen, är risken stor att det dröjer flera decennier innan vi får ett miljöanpassat skattesystem. Svenska folket har i olika undersökningar klart framställt miljöoch resurskrisen som den utan konkurrens viktigaste politiska frågan i dag. Många svenskar är rädda för den hotbild som de ser framför sig om inga radikala åtgärder vidtas. Man har också sagt sig vara villig att vara med och betala för investeringar i framtiden, även om det innebär att sänka sin materiella standard. Men jag vill fråga hur Jan Bergqvist tror att svenska folket har uppfattat förslaget om att industrin skall slippa höjda energiskatter och att det i slutänden blir hushållen, den offentliga sektorn och tjänstesektorn som i högre grad än nu får subventionera visst elslösande och ofta också miljöförstörande industri. Vi anser att elproduktionen bör omfattas av miljöavgifterna och att allt fossilt bränsle bör beskattas. Ett gemensamt samhällsansvar för miljö och resurser innebär väl — eller gör det inte det? — att alla skall vara med och betala, både hushåll och industriföretag. När det gäller åtstramningen och det s.k. tvångssparandet tycker vi att det är ett dåligt förslag, och vi sade nej till det redan från början. Men det är i hög grad berättigat att söka vägar att begränsa konsumtionen. Vårt krav är att åtstramningen direkt skall inriktas på områden som har central betydelse för miljöoch resurshushållning. Regeringen måste nu bestämma sig för på vems sida man står och inte ge dubbla budskap. Så till frågan om Sverige och EG. Det är intressant att notera med vilken trosvisshet de som är för EG-medlemskap argumenterar — allsköns elände skall drabba Sverige om vi ”inte kommer med i EG”. I allmänhet är det oklart på vilka grunder dessa prognoser görs. Alla vet att Sverige redan har industriell frihandel med EG, och för de företag som vill investera internationellt föreligger inga nämnvärda hinder i dag. Det visar också de senaste årens investeringar. År 1988 ökade de svenska utlandsinvesteringarna från drygt 24 miljarder till nästan 43 miljarder kronor. Sverige är väl integrerat i det internationella industriella systemet och torde så förbli i fortsättningen, med eller utan svenskt deltagande i EG:s beslutande organ. I vårt kära grannland Danmark beslöt man efter en folkomröstning 1972 att gå med i EG. Tidningen Politiken har nyligen i en artikel redogjort för hur argumenten gick 1972 och vad som sedan följde. Det är en liten illustration som kanske kan mana alla EG-propagandister här i landet till eftertanke. Jag vill att Lars Tobisson skall lyssna alldeles extra noga — han som till och med kan tänka sig att Sverige ensamt skall gå vägen mot EG. Jag citerar fritt ur Politiken: Dåvarande statsministern Jens Otto Krag sade: ”En devalvering kan icke undvikas om vi skall stå utanför EG. Och devalveringen måste följas upp av en ytterst stram finanspolitik, ökade besparingar och ökat stöd till exportnäringarna ———.” Politiken skriver att Jens Otto Krag skulle bara veta vad som sedan följde. Anker Jörgensen skrev ner den danska kronan inte än mindre än tolv gånger under de första tio åren av EG-medlemskap, och han höjde momsen ett antal gånger. Sedan ordnade Schläter-regeringen resten — dyrtidsregleringen avskaffades och de offentliga nedskärningarna satte fart.

Och arbetslösheten har nästan tiodubblats i Danmark sedan 1972. Så till den sociala omsorgen, som jag tycker har hamnat i en dubbel kris — både en resultatoch en kostnadskris. Vårdkostnaderna har ökat snabbare än det ekonomiska utrymmet, och risken är stor för en social nedrustning som drabbar de svaga i samhället. För att vi skall klara vård och omsorg i framtiden krävs en rad åtgärder. För det första måste friskvård, hälsovård och annat förebyggande arbete prioriteras. Rådgivning och hjälp till självhjälp är viktiga instrument för att avlasta sjukvården. För det andra tror vi att bra omsorg kräver små enheter, lokala lösningar och decentralisering. När det gäller äldreomsorgen är det viktigt att kommunerna får stor frihet vid utformandet av nya boendeformer. Bostäderna skall vara flexibla, och detta skall även innebära möjlighet för de äldre att bo kvar i sin kända omgivning och sitt kvarter, vilket underlättar för granntjänst, väntjänst och anhörigtjänst. Redan nu utföres två tredjedelar av äldreomsorgen i den informella sektorn — vänner, anhöriga och grannar. Frivilliga insatser är nödvändiga och måste underlättas av samhället genom stöd och ekonomisk ersättning vid anhörigvård. För det tredje är en kortare arbetstid en viktig förutsättning för att människor skall hinna och orka ta ansvar för sin egen situation och omsorg om sina närmaste. Är det bara miljöpartiet som fortfarande kämpar för en arbetstidsförkortning? Vart tog det socialdemokratiska kvinnoförbundets och andra kvinnoförbunds krav vägen? Och ungdomsförbundens? Nu är det längre semester som gäller, och de gamla argumenten om kortare arbetsdag är visst inlåsta på finansdepartementet. Är det inte dags att uppvärdera arbetet i den informella sektorn och börja utreda de samhällsekonomiska konsekvenserna av en arbetstidsförkortning? Det är väl ändå för människor vi vill bygga det goda samhället och inte för lönearbetets, produktionens och konsumtionens skull.

Herr talman! ”Livet nu för tiden är som en sjuk fjäril. För många av oss är det inte värt att leva när det är så här. De små barnen förstår inte varför de sätts i fängelse.” Så skriver en 12-årig sydafrikansk pojke i en bok om barns rättigheter. Censuren i Sydafrika förbjöd omedelbart att hans ord fick spridas. Amnesty International berättar i sin tidning Amnesty Press om en annan sydafrikansk pojke. Han är 13 år, han är vit, och han säger: ”Vi har för mycket problem på grund av de svarta. Presidenten borde få besluta att var och en av oss en gång om året skulle få skjuta en av dem för att få slut på allt bråk.” Som Amnesty Press konstaterar är båda dessa pojkar var och en på sitt sätt offer för apartheidsystemet och dess övergrepp. Svenska folkets engagemang mot förtryck och ofrihet har växt sig allt starkare. Många människor gör hängivna insatser i solidaritetsarbetet. Som folkrörelser kan våra politiska partier också göra åtskilligt, både i praktiskt arbete och genom riksdagsbeslut. Vi måste ge allt stöd vi kan åt apartheidpolitikens offer och kampen för en bättre och rättvisare värld. I den svenska debatten talas just nu mycket om frihet och tvång. För oss socialdemokrater har friheten många dimensioner. I ett samhälle av fria individer skall människorna ha frihet att söka sin personliga lycka, sin individuella frihet. Detta är den givna utgångspunkten för all diskussion om frihet. Men friheten är också något mer. Frihet kräver ett samhälle, där människor tar hänsyn till varandra. Frihet får inte bli fåtalets frihet att ta för sig på andras bekostnad. Just denna månad äger omfattande politiska diskussioner rum både inom socialdemokratins grundorganisationer och inom moderata samlingspartiets motsvarande organisationer. I vårt parti diskuterar vi nu intensivt 90-talsgruppens förslag och förslaget till nytt partiprogram. I moderata samlingspartiet sker ett brett samråd om de politiska framtidsfrågorna. För den svenska demokratin är det av stort värde om många människor deltar i sådana partirådslag. Trots att det svenska folkstyret har en tradition av dialog, samsyn och samverkan, så finner vi i rådslaget att det blir kollision mellan de två partiernas idévärldar. Vi socialdemokrater anser det nödvändigt att fortsätta ett politiskt arbete, där vi med demokratiska beslut röjer undan orättvisor och klassklyftor. Vi anser att vi då bygger en grund för att många fler människor själva skall kunna forma sitt eget liv och sin framtid. Mot denna vår syn står moderaternas idévärld, enligt vilken politikens inflytande bör krympas i största möjliga mån. Enligt deras världsbild härjar klåfingriga politiker för att reglera sina medmänniskors liv från vaggan till graven. Det generella välfärdssystemet, som de kallar ”den offentliga välfärdsbyråkratin”, vill de bryta ned. I stället vill de skapa något som de kallar en ”välfärdsmarknad”, där människor tilldelas servicekuponger och vårdcheckar. Kupongklippandet, som nu avskaffats på aktiemarknaden, skall alltså införas i välfärdssystemet. Är kupongsystemet moderaternas svar på framtidens utmaningar? Hur stora skall checkarna bli? Vilket belopp skall ställas ut till den som behöver en lång och dyrbar rehabilitering! Vad händer när kupongerna tar slut? Kan ni garantera att de som har de slitsamma och olycksdrabbade jobben får de största checkarna? För oss socialdemokrater innebär friheten ett samhälle, där vi alla på demokratisk väg kan vara med och påverka gemensamma angelägenheter, ett samhälle där vi vill se arbete, utbildning, vård och trygghet som mänskliga rättigheter. För att förverkliga målet om alla människors frihet krävs därför ett stort mått av solidaritet. Lars Tobisson har på en moderatstämma myntat det bevingade ordet: ”Svenskens frihet är begränsad till 37 procent.” Det är hans sätt att beskriva innebörden av att närmare två tredjedelar av våra samlade inkomster passerar det allmänna och socialförsäkringen. När vi tagit ut mer skatt för att förbättra villkoren för pensionärer, barnfamiljer och handikappade, då har vi enligt Tobissons definition minskat friheten i Sverige. Borde det inte vara en tankeställare för Tobisson att hans frihetsliga toppas av länder som Chile och Sydafrika? Dessa länders frihetsgrad kommer ju upp i långt över 60 Zo, medan vi i Sverige får nöja oss med ynkliga 37 R. Vi socialdemokrater ser samhällets barnomsorg i dess många olika former som en vital del av välfärden. Barnen får en bra omsorg av väl utbildade och engagerade förskollärare och barnskötare. Men de moderata idégivarna beskriver barnomsorgen under den dramatiska rubriken ”Barnens möte med ödesmakten”. De skriver: ”Tidigt möter numera svenska barn den stora världen. Den dag de börjar på dagis kommer kommunen och facket in i deras liv.” Har man hört! Sedan följer likartade formuleringar som röjer att moderaterna dömer ut det arbete där tiotusentals kvinnor och män satsar sin kunskap och sitt engagemang för barn. Tänk om dessa moderata idégivare nå gon gång kunde besöka ett daghem och där själva fick träffa de mjuka och fina människor som de utmålar som ”ödesmakten”. Vi socialdemokrater vill möta framtidens nya krav med solidaritet och samarbete. Moderaterna däremot delar in världen i två delar, den lilla världen och den stora världen. Den lilla världen är den egna familjen, vänner, grannar och föreningar, där man kan vara ”bröder” och ”systrar”. Den stora världen är alla vi andra. Och broder Zetterberg och de andra syskonen i framtidsgruppen säger: ”Vi skall ha omsorg i den lilla världen och konkurrens i den stora.” Jag frågar: Orkar man med en sådan ideologi stödja de utsatta barnen i Sydafrika? Är det sådana tankar som ligger bakom moderaternas nej till sanktioner mot Sydafrika eller deras förslag om minskat ulandsbistånd? Inger Schörling ställde en fråga om miljöavgiftsutredningens förslag. Den ökade beskattningen på energianvändning och de tillkommande miljöavgifterna är någonting som går ut över både industri och hushåll. Hon hade korrekt iakttagit att belastningen på hushåll i det här förslaget blir mycket kraftigare än belastningen på industrin, även om detta givetvis innebär att industrin på många andra sätt får fortsätta med intensivt miljöarbete. Förklaringen till att resultet blir sådant i kronor räknat är att företagsskatten i samband med skatteomläggningen snarare kommer att höjas en del, medan hushållens inkomstskatt kommer att sänkas. Det kan ju inte vara fel att vi får möjligheter att sänka hushållens inkomstskatt om vi samtidigt kan göra det på ett sådant sätt att vi får en bättre miljö. Vi socialdemokrater är beredda att ifrågasätta, vara samhällskritiska och sätta nya mål för samhällsbyggandet. Men grunden för framtidens folkhem måste vara idéerna om frihet och jämlikhet och rättvisa mellan människor, grupper och nationer. Solidaritet och samverkan är vår väg att möta framtiden.

Herr talman! Trots allt Jan Bergqvists tal om solidaritet har jag väldigt svårt att komma över den nonchalans och brist på medkännande som han visat inte bara denna morgon utan även tidigare när det gäller småhusägarna. Vi moderater har länge varnat för den skatteskärpning som ovanpå alla andra pålagor kommer att drabba alla ägare av egnahem som en följd av nya, höjda taxeringsvärden. Kjell-Olof Feldt, finansministern, tillfrågad om detta, har ju inte kunnat sträcka sig längre än till att säga att de höjda taxeringsvärdena inte skall få slå igenom fullt ut. Men vad ”fullt ut” betyder har det inte gått att få veta. Det kan ju betyda att de får slå igenom till 99 96. Nu är alltså socialdemokraterna inte beredda att ge något besked innan de nya taxeringsvärdena skall tillämpas. Det enda man gör är att litet vagt hänvisa till att det är möjligt att komma in på det nya beskattningsåret och då tillämpa något slags retroaktiv skattelagstiftning i positiv mening. Men småhusägare med ränteavdrag skall begära jämkning av preliminärskatten före den 1 december i år. Vad skall den då grundas på? Ja, det blir ofrånkomligt att det blir nu gällande regler som tillämpas. Som Bo Lundgren tidigare påpekade får vi bilden att småhusägarna inte helt kompenseras för nya taxeringsvärden, utan dessa slår igenom, om än inte fullt ut. Ja, då blir det också dryga kvarskatter att betala! Nej, det enda rimliga att göra, vilket vi moderater har brutit en lans för och även fått stöd för från andra håll, är att låta de gamla taxeringsvärdena tillämpas i skattehänseende även 1990. I samband med övergången till en annan form av bostadsbeskattning kan man också sätta in de nya taxeringsvärdena i sitt sammanhang året därpå. Jag frågar mig om det här sättet att behandla småhusägarna ingår i en större plan för att verkligen klämma åt dem som vill lägga pengar på sitt boende. Vi har nyligen sett ett förslag om att slopa ränteavdraget. Det kommer litet överraskande för oss moderater, som i åratal har fått klä skott för ganska blygsamma förslag om att successivt trappa ned bostadssubventionerna med kanske 1 å 2 miljarder kronor om året. I det sammanhanget har det hetat att det skulle leda till att vi driver människor från hus och hem. Det har inte varit någon hejd på den nöd som skulle breda ut sig. Nu tänker regeringen minska bostadssubventionerna med 18 miljarder i ett enda slag — slopa dem direkt. I det läget är det vi moderater som får bromsa och säga: Det här får så stora verkningar att man kanske ändå får försöka mildra övergången. Det låter sig sägas, som görs i skatteutredningarna, att när man sänker inkomstskatten, marginalskatten, blir det mera över för att betala boendekostnader. Det är riktigt, och det har vi också använt tidigare som motiv för våra förslag. Men det är faktiskt ofrånkomligt att man med ett sådant här stort ingrepp gör boendet relativt sett mycket dyrare än annan användning av pengar. Blir alla de pålagor som vi nu kan se framför oss verklighet, då tror jag att vi kan konstatera att den bostadsbrist som kan avläsas i dag på en hårt reglerad marknad snart förbyts i ett överskott, därför att människor föredrar konsumtion i stället för att spara till egen bostad. Detta ingår, som jag ser det, i den attack som nu riktas mot det enskilda sparandet. I fredags gick remisstiden ut för inkomstskatteutredningens förslag, och det har verkligen strömmat in synpunkter. Många är med rätta kritiska mot den nya skatten på pensionssparandet. Om socialdemokraterna får som de vill kommer det att bli en permanent pensionsskatt — inte bara en engångsskatt som den vi fick 1987 —, en permanent skatt som varje år skall drabba sparande för tryggheten på ålderns höst. Det är kanske inte så förvånande att socialdemokraterna återkommer med en ny pensionsskatt. Från moderat sida sade vi redan 1987 att det inte bara skulle bli en engångsskatt på pensionssparandet. Vi tycks av allt att döma få rätt — tyvärr. Jag sade redan i mitt förra inlägg att det som förvånar är att både folkpartiets och centerns representanter i utredningen också förespråkar en permanent pensionsskatt. Min fråga till centern och folkpartiet blir därför: Hur kommer det sig att ni som var starka motståndare till engångsskatten 1987 nu godtar en permanent pensionsskatt? Till slut, herr talman, vill jag påminna om min fråga till socialdemokraterna och centern om tvångssparandet. Jag satt vid ringside i finansutskottet när tvångssparandet kom upp till behandling. Det var inget upplyftande skå despel. Det var fullt av improvisationer, skott ut i mörkret och chansningar på att någonting kanske skulle kunna bli av. Vi får t.ex., vilket inte uppmärksammats mycket, olika skatteunderlag de båda åren. Karl Erik Olsson sade någonting om att det är bättre att pengarna stannar i den privata sektorn. Men se, det gör de ju inte! Det är en skatt som skall betalas in som ett påslag med 3 26 på preliminärskatten! De pengarna går inte att använda för investeringar och annat i näringslivet. Jag upprepar: Är ni beredda, inte minst i ljuset av konsumtionens beskedliga ökningstakt, att avskaffa det orättfärdiga tvångssparandet?

Herr talman! Jan Bergqvist förde ett resonemang om friheten och beskrev det socialdemokratiska frihetsbegreppet. Det får inte, sade Jan Bergqvist, bli fåtalets frihet att ta för sig på andras bekostnad. Nej, det är alldeles riktigt, men inte heller det omvända får ske. Det får inte vara majoritetens frihet att förtrycka en minoritet. Det är ju det senare som i vårt demokratiska land har varit vanligare: minoritetens rätt att få välja annorlunda har förvägrats dem. Det mest iögonfallande undantaget har under årtionden varit socialdemokraternas tillämpning av kollektivanslutningen. Nu har man med svansen mellan benen dragit sig undan i den debatten, och vi ser den försvinna bort i dimmorna. Men det finns många andra människor och minoriteter som känner sig inte ha rätten att välja som de själva skulle vilja. De som skulle vilja ha en annan form av barnomsorg än den som erbjuds genom kommunens försorg, hur bra denna än är, förvägras ofta den möjligheten. Rätten att välja läkare borde vara en självklar rättighet. Möjligheten att få åldringsvård utförd på det sätt man själv föredrar borde vi också ha — OSV. , OSV. Det finns olika teknik för att klara den här valfriheten. Rätten att utnyttja den sjukförsäkring till vilken alla har betalat även om man vill få vården utförd i enskild regi borde finnas. Hur vi löser detta praktiskt är värt att diskutera, men att börja tala om kupongklippare, som Jan Bergqvist gjorde i sin kritik av moderaternas förslag, tycker jag faktiskt är att förgrova debatten. Det viktiga är att komma ihåg att om denna valfrihet skall kunna förverkligas, måste vi gemensamt vara beredda att betala för den. Om vi inte är det, så kommer alltid de medellösa, de utan privilegier, att falla mellan stolarna. Därför ger vi i folkpartiet vårt förord till en generell välfärdspolitik, i vilken alla är med, till vilken alla betalar efter förmåga och som alla har rätt att utnyttja när behov föreligger. Men inom detta generellt uppbyggda system kan och måste friheten att få välja hur den vården eller omsorgen skall erbjudas bli större. Det är det som är socialliberalism: att förena den generella tryggheten med den enskilda friheten. Detta var också en förklaring till Lars Tobisson, som har efterlyst hur vi ser på möjligheterna att sänka skattetrycket. Det går att sänka skattetrycket — och det är ett viktigt mål — men vi vill inte vara med om att göra det på bekostnad av den generella tryggheten. Det är därför vi vill ha ett nytt skattesystem, för att det skall stimulera tillkomsten av nya resurser, som kan både användas av den enskilde för enskild konsumtion och förbättra till gången till de gemensamma nyttigheterna i form av vård och omsorg och allt det andra som vi måste finansiera tillsammans. Detta kommer att kräva betydande inkomster till stat och kommun, oavsett om vi avser att betala ut pengarna genom kuponger eller servicecheckar, genom att man utnyttjar sjukförsäkringen eller på annat sätt. Pengarna måste ändå samlas in, och det bör ske kollektivt i generella former. Och det kommer att leda till ett avsevärt skatteuttag, även i ett samhälle där friheten är betydligt större än i dag. Att förena denna generella trygghet med den individuella friheten är socialliberalism, och det är folkpartiets kännemärke. Det bekymrar mig mycket att Jan Bergqvist har så svårt att förstå att också minoritetens, fåtalets frihet måste skyddas, värnas och vidgas.

Herr talman! Jag frågade i mitt första anförande vad socialdemokraterna egentligen menar med offentligsektorns förnyelse och förnyelse av välfärden. Jan Bergqvist berörde den frågan men gav egentligen inga exempel, lika litet som i regeringsdeklarationen. Han talade i stället om traditionen av dialog, men uppehöll sig sedan helt och hållet vid moderaternas politik. Jag vill upprepa frågan. Jag gav något exempel i mitt anförande, där jag sade att jag tycker vi skall använda marknadens effektivitet och flexibilitet i välfärdens tjänst, men vi skall aldrig låta marknaden bestämma hur välfärden skall organiseras och fördelas. Jag talade om att förändra de ekonomiska spelreglerna både för vården och för skolan. Jag tycker det skulle vara positivt om Jan Bergqvist i en sådan här debatt gav sig in i den dialog som han själv sade sig vilja tillämpa, i stället för att bara polemisera med ett annat parti. En annan sak som slog mig i den första rundan var att detta visserligen kallas för allmänpolitisk debatt men att den inte är så alldeles allmän. De allra flesta partiföreträdarna — åtminstone fyra — uppehöll sig uteslutande vid ekonomin och nämnde över huvud taget inte miljöfrågorna; Jan Bergqvist gjorde en liten utvikning på slutet om MIA. Det är kanske så att detta är typiskt för den politiska debatten. I så fall är det beklagligt. När man talar om den ekonomiska tillväxten som nödvändig, måste man vara medveten om att denna tillväxt är kopplad till hur naturen fungerar och om natursystemet uthålligt kan ge oss de resurser och de råvaror som krävs för att vi skall kunna skapa en uthållig välfärd. I det sammanhanget skulle jag vilja ställa några frågor till Jan Bergqvist, inte bara som gruppledare för socialdemokraterna i riksdagen utan också som ordförande i miljöavgiftsutredningen. Den utredningen har lagt fram förslag som bl.a. innebär att man satsar på att bredda momsen till hela energisektorn, att så att säga lägga samma skattebelastning på alla slag av energi — goda såväl som dåliga — samtidigt som man reducerar punktskatterna eller skillnaderna i beskattning mellan olika energislag. Är det inte så, Jan Bergqvist, att moms i det här sammanhanget är en proportionell och ibland t.o.m. regressiv beskattning, eftersom energi är någonting som vi alla behöver, oavsett om vi har höga inkomster eller låga? Någon miljöavgift är det väl inte — det påverkar väl inte den sidan? Och hur är det med koldioxidavgiften? Jag blev mycket orolig av att notera att man säger att koldioxidavgiften kan bedömas som en stabil beskatt ning. Vi har i jordbruksutskottet och här i kammaren diskuterat frågan om koldioxidbeskattningen, och vi har kommit fram till att man för det första inte skall öka utsläppen över dagens nivå och för det andra måste sträva efter, både i Sverige och internationellt, att få ned utsläppen. Då säger en utredning att detta är en stabil beskattning, vilket i verkligheten måste innebära att koldioxidutsläppen också skall vara stabila! Sedan sägs det ju att man skall skona industrin för att den inte skall flytta utomlands. Jag tror det är nödvändigt i det här sammanhanget att ge industrin signaler om nya spelregler. Skärp gärna kraven när det gäller miljöutsläppen — det får även lov att minska lönsamheten — men öka då i stället lönsamheten för dem som använder miljövänlig teknik, som satsar på energihushållning etc.! I begreppet tillväxt kan rymmas mycket. Jag nämnde inledningsvis avfallsberget, som växer, och det ser ut som tillväxt. Men det är med avfallsberget som med allt annat som växer — så småningom mognar det och dör. Avfallsberget är på något vis början till slutet. Ju mindre tillväxten är av avfallsberget, dess bättre. Ju större berget blir, desto allvarligare är hotet mot vårt system. Varför gör ni ingenting? Varför har ni inte tagit upp frågan i MIA, och varför framlägger inte regeringen en proposition? Jag besvarade faktiskt Lars Tobissons fråga i inledningen av mitt anförande. Det är klart att pengarna blir kvar. Jag tror inte att alla moderater ger upp tanken på att få tillbaka pengar som de sätter in på banken. Därför finns det ingen anledning att ge upp tanken på att få tillbaka dessa pengar heller. De kommer säkert igen.

Herr talman! Jag vänder mig först till Inger Schörling. Jag har stora sympatier för miljöpartiet och inte minst för Inger Schörling. Men det finns en linje i miljöpartiets argumentation och redovisningar som går ut på att endast miljöpartiet gör det och det. Senast sade Inger Schörling att det bara är miljöpartiet som vill ha en arbetstidsförkortning. Det är verkligen att ta i. Det vill naturligtvis miljöpartiet ha, men det vill också vpk och andra partier ha. Stora delar inom socialdemokratin, kvinnoförbundet m.fl. vill ha det. Det är inget fel i att redovisa det faktiska läget, Inger Schörling. Jag kan instämma i Jan Bergqvists beskrivning av barnens situation i vissa delar av världen och hur de behandlas. Jan Bergqvist gav några exempel. Men vad som också bör tas upp i det sammanhanget är det mycket utbredda barnarbete som förekommer. Små barn på åtta till nio år utför tungt arbete tio till tolv timmar om dagen. Detta sker också i Europa och inte bara i Afrika, Asien och Latinamerika. Nu arbetar FN på att få fram en barnkonvention, och det är bra. Man skall skapa vissa regler som skall gälla för skilda länder. Men såvitt jag förstår kommer denna barnkonvention beklagligt nog att bli ganska ihålig. Visst måste vi från den här utgångspunkten försöka göra vad vi kan i internationella fora för att få en konvention, i vilken den behandling som förekommer av barn i vissa delar av världen förbjuds. Jan Bergqvist talade om solidariet och rättvisa. Om jag förstod honom rätt gällde det också inom vårt eget lands gränser. Jag kan skriva under även på det. I går fick vi en rapport om problemen i storstäderna, inte minst i Stockholm, och det var en förfärande information. Man talade om tredjedelssamhället. En tredjedel av människorna är utslagna och står mer eller mindre vid sidan av samhällsgemenskapen. Vilken bedömning gör Jan Bergqvist av detta? Det har såvitt jag förstår ingenting med solidaritet och rättvisa att göra. Inte heller har det någonting med arbetarrörelsens värderingar att göra. Den här utvecklingen har pågått samtidigt som socialdemokraterna talar om den tredje vägens politik med vars hjälp större rättvisa skulle skapas. Resultatet har i stället blivit större orättvisa. I mitt inledningsanförande berörde jag situationen inom vårdsektorn, som jag tror att Jan Bergqvist kan hålla med mig om är katastrofal. Situationen är nog värre i storstadsområdena än utanför dem, även om den inte är bra där heller. Vad vill Jan Bergqvist göra åt det? Ett av de huvudproblem som jag redovisade var att staten berövat kommuner och landsting ungefär 16 miljarder åren 1985-1988. Vilka åtgärder för att skapa solidaritet och rättvisa också inom Sverige vill Jan Bergqvist vidta? Är ni beredda att i samband med diskussionen om en total skatteomläggning också diskutera hur vårdsektorn skall kunna tillföras resurser? Jag har sedan oerhört svårt att begripa miljöavgiftsutredningens förslag om att undanta industrin från höjda bensinoch elskatter. Hur skall man, bara för att ta ett exempel, kunna stimulera fram användande av alternativa energikällor, om man hanterar frågan på det sätt som miljöavgiftsutredningen föreslår?

Lars Tobisson ropar på ett starkt försvar nu när förändringarna i Europa tar form. Han har helt och hållet missförstått den nya hotbild som vi står inför i Europa. Inför den hotbild som jag ser hjälper inga kanoner och attackplan. Inför det ekologiska hotet är det bara samarbete, hushållning med resurser, solidaritet och en ny livsstil som hjälper. Att han så kapitalt har missförstått situationen visar också Lars Tobissons framtidsbild, som består av de tre E-na. Han nämnde ekonomi, energi och Europa. Det är nästan genant att behöva påminna om det fjärde E-et, nämligen ekologi. I årets nr 2 och 3 av den svenska pockettidningen R sägs att förarbetet till EG-kommissionens vitbok om den inre EG-marknaden har AB Philips i Eindhoven i Holland stått för. Jag vet inte om ni har läst artiklarna men de är intressanta. Ordföranden i Philipsstyrelsen, Visse Dekker, framlade redan 1984 en detaljerad plan för EG:s omvandling till en gränslös inre marknad. Som motiv för skapandet av en inre EG-marknad framförs argumentet att de sociala utgifterna uttryckta som en procent av lönekostnaderna är omkring dubbelt så stora som hos våra konkurrenter i Japan och USA. Tyvärr ligger där en viktig del av förklaringen till den nya Europafobi som grasserar. Den storstilade planen på EG:s inre marknad är de stora industribolagens arrangemang för att stärka den europeiska konkurrensförmågan i ett internationellt perspektiv men också för att få till stånd en sänkning av de sociala ambitionerna, för att öka profitkvoterna. Jag tror att de svenska storföretagens entusiasm för EG i mångt och mycket är ett försök att komma åt den svenska modellen, dvs. förhållandevis höga skatter och en stor offentlig sektor. Till Karl Erik Olsson, som talade om global fördelningspolitik och att en miljö för överlevnad kräver rättvisa, vill jag säga att det är mycket bra. Men jag tycker att ni bör tänka på om ni skall ingå i EG-sällskapet. Sedan kan jag bara nämna, för att ingen skall tro att miljöpartiet är emot Europa — vi har sagt det många gånger: Vi vill ha ett Europa från Ural till Atlanten där miljöhänsyn och den miljömässiga rekonstruktionen är ledande prioriteringar. Vi vill se ett Europa som präglas av samarbete mellan nationer, inte avvecklande av nationer, vilka trots allt är det fundament som demokratin vilar på. Vi vill se ett utvidgat samarbete mellan Europas alla delar. Vi är för ökade möjligheter att resa, flytta, arbeta och studera i Europa. Men vi vill stärka demokratin, och det görs faktiskt bäst genom mångfald och det regionala inflytandet inom Europa och inte, som EG vill, genom att avveckla nationer och skapa några nya kvasidemokratiska institutioner. Vi vill se ett decentraliserat mellanfolkligt Europa. Vi vill se ett grönt Europa där hänsynen till människor, djur och natur är avgörande för livsstilen och där solidaritet och omsorg är kännetecken för våra samhällen. Jag tyckte om det som Jan Bergqvist sade i sitt tal, att socialdemokratin i framtiden skall arbeta efter parollen samarbete och solidaritet. Det var också en ordentlig avståndsmarkering till moderaterna. Är det på förekommen anledning, Jan Bergqvist? Förra året var ju moderaterna socialdemokraternas verkliga stödparti här i kammaren. Med det avståndstagande som Jan Bergqvist nu gjorde blir det ett spännande riksdagsår. Så till Bertil Måbrink. Det var inget konstaterande utan en fråga, om det bara är vi som står för kravet på sex timmars arbetsdag. Jag ställde frågan för att få i gång en debatt om detta. Men nu vet vi i alla fall att två partier står bakom det kravet. Det har varit väldigt tyst om kravet på förkortad arbetstid, medan kravet på längre semester tycks ha lyst igenom, i varje fall när det gäller kvinnoförbundet.

Herr talman! Inger Schörling talade om moderaterna som socialdemokraternas främsta stödparti under förra riksdagsåret. Låt oss nu äntligen komma bort från den felaktiga uppgiften! Det är ju en sammanblandning av voteringssiffror som är helt orimlig. Tittar man på samtliga reservationer, framgår det med mycket stor tydlighet att det mest utpräglade oppositionspartiet är moderaterna. Det Inger Schörling förde fram har vid det här laget dementerats vid ett flertal tillfällen. Ändå återkommer hon med denna felaktiga uppgift. Gå till den riktiga statistiken och ta reda på hur det förhåller sig, Inger Schörling! Sedan kan jag hålla med Bertil Måbrink om att det i vårt land finns allvarliga orättvisor och klassklyftor. Det är en oerhört viktig politisk uppgift att ge sig på dessa. När vi gör det, tror jag ändå att vi i vårt medvetande skall ha med oss att Sverige har drivit en mer avancerad fördelningspolitik än något jämförbart land. Det är faktiskt så — jag skulle kunna redovisa det i detalj. Det är viktigt att man känner till det när man tar den här diskussionen. Samtidigt finns det i den ekonomiska utvecklingen tendenser som har gått åt fel håll och saker som har varit svåra att styra. Det är inte bara i Stockholm som man har allvarliga sociala problem. Hemma i Göteborg möter jag också folk i socialt nedslitna stadsdelar och viktiga uppgifter för oss politiker. Skattereformen kommer, hoppas jag, att leda till betydligt ökad rättvisa, men en del av problemen måste attackeras även med andra medel än med de skattepolitiska åtgärderna. Ingemar Eliasson och jag är överens om att vara emot fåtalets frihet att ta för sig på andras bekostnad. Vi är också överens om att det inte heller får bli fråga om majoritetens förtryck av minoriteter. I en demokrati måste detta lösas genom en dialog, samverkan, tolerans och öppen demokratisk diskussion. När vi i Sverige tidigare har diskuterat behovet av minoritetsskydd i författningen och sådana saker — jag säger detta med tanke på den diskussion som Ingemar Eliasson nu tog upp — har det ofta varit förmögenhetsägarnas intressen som man haft i tankarna. Men verkligheten är ju den att inga skatter i vårt land tas ut för att skada medborgarna eller för att konfiskera deras egendom. Inte heller fattade riksdagen beslut om det obligatoriska sparandet för att vi vill göra livet surt för våra medmänniskor. Låt oss, Ingemar Eliasson, se på en verkligt utsatt minoritet, nämligen de handikappade. De har ett svårt läge över hela världen, och när vi ser på resultatet av den förda politiken i Sverige måste vi ändå säga att vi har skyddat den minoritetens intresse betydligt bättre i Sverige än man har gjort i länder där politiken inte fått lägga sig i så mycket. Vi är medvetna om att det fortfarande finns problem, men jag tror att vi kan säga att vårt folkstyre har tillvaratagit minoriteternas intresse i det politiska sammanhanget. Lars Tobisson nappade inte på chansen han fick att diskutera friheten. Det är annars någonting som moderaterna med glädje hänger sig åt, men det är enligt min mening ofta en väldigt snäv frihetsdebatt de för. Om vi genom demokratiska beslut solidariskt ger eftersatta grupper en större del av den ekonomiska kakan, minskar enligt Lars Tobissons uppfattning friheten rent definitionsmässigt, eftersom en större del av inkomsterna passerar det allmänna. Om vi ser bakåt i tiden, finner vi att verkligheten är den att genom en rad riksdagsbeslut har friheten ökat för många människor som haft det sämst ställt i det svenska samhället. Faktum är att med Tobissons definition av frihet kan vi aldrig uppnå den hundraprocentiga friheten, om vi inte är beredda att avstå från folkhemmet och ersätta det med det fullständiga privatkapitalistiska samhället, där det inte finns någon gemensam sektor och där skola, sjukvård och försvar helt betalas med privata avgifter. Det visar att frihet enligt Lars Tobissons definition inte ens är eftersträvansvärd för moderaternas egna väljare. Tobisson talade om att driva människorna från hus och hem, och det är ju en diskussion som har förekommit i åratal. Det har inte stämt tidigare, och det stämmer inte heller nu. Om man öppnar för att ta upp frågan om fastighetstaxeringen i skattesamtalen, är det inte värdefullt att de politiska parti erna har möjlighet att påverka utformningen av propositionen? Eller är det så att moderaterna redan har abdikerat från skattesamtalen?

Herr talman! Jag skall börja med att ge Jan Bergqvist rätt på en punkt: Det är inte moderaterna som står närmast socialdemokraterna i Sveriges riksdag. Det kan vi vara överens om. Sedan vill jag påminna om att när jag använde uttrycket att driva från hus och hem var det för att återkalla i minnet de anklagelser som riktats mot oss moderater för våra, i ljuset av det senaste förslaget från utredare Birgersson, ganska beskedliga försök att i tid successivt trappa ned räntebidragen, bostadssubventionerna. Jag har inte använt uttrycket om det förslag som nu kommer fram. Men drabbar man boendet på det sätt som det går att summera från skatteutredningen, taxeringshöjningar och annat, kommer det att bli väldigt svårt för människor. Människor kommer att välja ett annat sätt att använda pengarna. I stället för att spara till den egna bostaden väljer de att konsumera. Jan Bergqvist talar mycket om dem som har det sämre ställt, om eftersatta grupper, och vill väl försöka göra gällande att vi moderater inte tänker på dem. Men då vill jag fråga Jan Bergqvist: Varför lägger ni socialdemokrater fram ett skatteförslag som innebär att så många med lägre inkomster drabbas av skattehöjningar? I den senaste valrörelsen gick ni till våldsam attack mot folkpartiets skattepolitik.Från talarstolar och i tidningsintervjuer dundrade socialdemokrater mot folkpartiet och hävdade att dess skatteförslag var djupt orättvist, eftersom alla som tjänade under 80 000 kr. skulle förlora ungefär en tusenlapp. Vid något tillfälle sade Ingvar Carlsson att det var ljusår mellan socialdemokraternas och folkpartiets skattepolitik. Vad socialdemokraterna nu föreslår är emellertid långt värre än det som man då beskyllde folkpartiet för. LO:s beräkningar visar att nästan hälften, ungefär två miljoner löntagare, får skattehöjningar på i genomsnitt 2 000 kr. med det socialdemokratiska skatteförslaget. Ni har uppenbarligen inte bara närmat er folkpartiet, utan ni har t.o.m.också överträffat verkningarna för dem som tjänar minst. Det här har inte bara LO konstaterat. Inkomstskatteutredningen själv har ju slagit fast att närmare 600000 hushåll — LO räknar individer — kommer att förlora mer än 2000 kr. Statisktiska centralbyrån håller med. Att det blir så här är inte så konstigt. Det är ett resultat av skattetrycksfällan. När skattetrycket inte får sänkas, kommer höginkomsttagarna att tjäna på den marginalskattesänkning som lågoch mellaninkomsttagare tvingas betala genom skattehöjningar på boendet, på sparandet, på reseavdrag och vad det nu kan vara. Det finns alltså olika sätt att måna om de grupper som har det svårt i samhället. Vi gör det genom att undvika att ta ut så höga skatter för att sedan dirigera hur de bidrag och olika tillstånd skall användas som man sedan får att arbeta med.